Herr talman! Peter Hultqvist har frågat mig om jag avser att prioritera ärendet med en eventuellt förändrad organisation av de inspekterande myndigheterna inom kommunikationsområdet. Han har också frågat mig om jag i konsekvens med regeringspartiernas tidigare agerande kommer att driva frågan om en sammanslagning av de berörda myndigheterna. Jag vill börja med att påminna om att riksdagen redan i november 2004 tillkännagav att dåvarande regeringen snarast skulle tillsätta en utredning med uppdrag att utreda hur en gemensam trafikorganisation ska vara organiserad och belysa kopplingen mellan Statens haverikommissions verksamhet och trafikmyndigheternas egna olycksutredningar. En särskild utredare, Ingvar Åkesson, fick i oktober 2005 ett sådant uppdrag och ska lämna sitt betänkande senast den 31 december i år. Jag hyser stort förtroende för att utredaren gör det han är ålagd att göra, det vill säga kartlägga den nuvarande trafikinspektionsorganisationen, väga för och nackdelar med att slå ihop alla de fyra transportslagens inspektionsverksamhet i en organisation och därpå lämna förslag till eventuella förändringar. Jag anser att det vore illa om jag redan innan utredaren lämnat sitt betänkande skulle uttala mig i sak. Däremot vill jag understryka att oavsett vad utredaren kommer att föreslå så vill regeringen att svenska myndigheter ska präglas av transparens, effektivitet och sakkunskap. Det stämmer, som Peter Hultqvist säger, att nuvarande Vägtrafikinspektionens arbete till största delen är nationellt, men det beror på att denna organisations uppdrag skiljer sig markant från andra trafikinspektionsmyndigheters. Om man ser till reglerna inom vägtrafiken i stort, så är de i högsta grad en följd av det internationella samarbetet inom Europeiska gemenskapen, FN:s ekonomiska kommission för Europa, WHO med mera. Sverige är beroende av ett väl fungerande transportsystem för sin import och export, och myndigheterna som föreskriver och utövar tillsyn över denna verksamhet måste vara på framkant i det internationella samarbetet. Frågan om en väl fungerande trafikinspektion, oavsett trafikslag, är alltså av prioritet för regeringen. Jag vill sammanfattningsvis återkomma till riksdagen efter det att jag tagit del av utredarens betänkande och då med förslag till förbättrad eller förstärkt trafikinspektionsorganisation.
Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet Åsa Torstensson för svaret. Jag vill också gratulera till utnämningen till infrastrukturminister. Den viktigaste frågan är att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen för kommunikationsinspektionerna. Förutsättningarna för detta är goda på de nuvarande lokaliseringsorterna. Visserligen berör inte utredarens uppdrag lokaliseringen, men det är ändå viktigt att nu notera sambandet. Kopplingen till Banverket och Vägverket i Borlänge och Luftfartsverket och Sjöfartsverket i Norrköping är avgörande för personal och kompetensförsörjningen i framtiden. Oavsett hur utvecklingen blir är det viktigt att slå fast att nuvarande och bibehållen lokalisering är mycket viktig, inte bara för orterna utan också för verksamhetens kvalitet. För Borlänges del vill jag också peka på att Högskolan Dalarna bedriver forsknings och utbildningsverksamhet inom kommunikationsområdet. Vägtransportforskningsinstitutet har verksamhet i Borlänge. Även detta är viktigt för kompetensförsörjningen. Jag vill betona vikten av att inte skapa regionalpolitisk oro i dessa frågor. För stora förändringar kan också leda till kompetensflykt, vilket vore mycket allvarligt. Det som däremot är av stor vikt är att utredaren, och även regeringen, på allvar tar ställning till att både ekonomiskt och organisatoriskt skilja Vägverket och Vägtrafikinspektionen åt. Samma sak gäller för Sjöfartsverket och Sjöfartsinspektionen. Det skulle vara att flytta fram positionerna och utveckla verksamheten. Jag skulle gärna vilja höra ministerns principiella syn på en sådan process. Samtidigt vore det intressant att höra ministerns syn på fastheten i de lokaliseringar som riktats till såväl Norrköping som Borlänge.
Herr talman! Jag har full förståelse för Peter Hultqvists egen erfarenhet och nära samarbete, på grund av det geografiska området, med ett antal myndigheter som blev involverade i den här översynen av utredningsmannen. Det har jag full respekt för. Vad gäller etablering och eventuell effekt på myndigheternas framtida verksamhet förstår Peter Hultqvist mycket väl att det inte är någonting som jag går in på i det här läget. Jag förväntar mig att utredaren ringar in problematiken först och ser om det finns ett behov av en sammanslagning av inspektionens uppgifter och uppdrag. Låt oss avvakta vad utredaren kommer fram till innan vi gör några ställningstaganden. Generellt skulle jag vilja säga att jag tycker att alla myndigheter ska kunna prövas och omprövas. Rent principiellt är jag för att vi har färre myndigheter i det här landet, men de myndigheter som vi ska ha ska vara effektiva, transparenta och innehålla sakkunskap som motsvarar deras uppgift. Låt oss återkomma till det generella som Peter Hultqvist efterfrågar utifrån vad utredaren kommer fram till. Jag tror att vi ska ha respekt för det uppdrag som, om jag nu får upprepa detta, en tidigare riksdag och en tidigare regeringskonstellation har valt att ge utredaren.
Herr talman! Det parti jag företräder var i en minoritetssituation i den här frågan och fick uppdraget av riksdagen att genomföra den här utredningen, och det är den som nu pågår. När det gäller frågan om fastheten i lokaliseringarna till Norrköping och Borlänge hade jag förväntat mig att du skulle kunna vara tydligare och säga att de ligger fast även om man skulle välja att ha en annan organisationsform. Det är ett mycket viktigt besked att få. Det har du en chans till att kommentera. Sedan tycker jag att man ska fundera lite grann på ett annat intressant inslag. Det är att Vägtrafikinspektionen har en särställning i det här sammanhanget. Det gäller framför allt på säkerhetsområdet. Under 2005 avled 440 personer i vägtrafikolyckor. Det är en oacceptabel siffra som ligger långt ifrån den nollvision som presenterats. Jag vill understryka vikten av att säkerhetsfrågorna ordentligt belyses i utredningen. Det visar också vikten av att ha en stark, självständig och väl fungerande vägtrafikinspektion. Det vittnar om vikten av att utveckla Vägtrafikinspektionens speciella kompetens. Det är en mycket stor och viktig utmaning som jag gärna vill att man belyser väldigt starkt i utredningen. Det ska bli spännande att ta del av utredarens förslag. Han ska väga för och nackdelar när det gäller bland annat sammanslagningsfrågan. Men för min del vill jag redan nu peka på möjligheten att utveckla ett samarbete mellan myndigheterna. Det har myndigheterna själva tagit initiativ till. Det har formaliserats via ett särskilt regeringsuppdrag. Det gäller sådant som kvalitetsledning, tillsynsmetoder, trafikmedicinska frågor, människa-trafik-organisation, certifiering och skydd mot kriminella handlingar. Det här är ett samarbete som man konstaterar gagnar samtliga myndigheter och kompetens. Jag vill framhålla att exempelvis Vägtrafikinspektionen nu utökar sitt engagemang och vidgar samarbetet i kretsen utanför kommunikationsmyndigheterna. Man inleder ett formellt samarbete med Kärnkraftsinspektionen, Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket. Även om jag har respekt för att Åsa Torstensson här i dag inte vill uttala en bestämd mening innan utredaren har lagt fram sitt förslag vill jag peka på att möjligheten att utveckla det här samarbetet är att föredra framför en sammanslagning. Då växer nyttoeffekterna fram på ett naturligt sätt, och detta med en sammanslagning blir inte ett självändamål. Jag tycker att det är viktigt att stödja den process som nu pågår inom myndigheterna. Det måste finnas en respekt för myndigheternas särart, att de ansvarar för skilda områden, att de har olika kompetenser och att regelverken skiljer sig åt. Jag skulle vilja höra ministerns principiella syn på det samarbete som nu pågår och om det är möjligt att utveckla det inom ramen för det regeringsbeslut som redan gäller. Mot bakgrund av Vägtrafikinspektionens speciella situation skulle det också vara intressant att höra ministerns syn på Vägtrafikinspektionens möjlighet att spela en än mer aktiv roll i trafiksäkerhetsarbetet. Och utgå då ifrån att vi har en fri och självständig vägtrafikinspektion som kan koncentrera sig på den uppgiften!
Herr talman! Jag vill återkomma till utredarens uppdrag där det som Peter Hultqvist efterfrågar mycket tydligt ingår. Det handlar om att visa på arbetsformer som bättre än i dag bidrar till ökad säkerhet och bättre skydd i transportsektorn som helhet. Därtill ska han göra övervägandet vilken organisation som bäst och mest ändamålsenligt kan uppnå detta krav på hög säkerhet och skyddsnivå för alla trafikslag. Utredaren skall redovisa kostnader för olika alternativ av organisationsformer och därtill beräkna vilka samverkans eller samordningsvinster som man får av detta. Jag vet att det finns en samverkan i detta, men det är ju också en del av utredarens bedömning, det vill säga hur väl genomförd samverkan är och om man har effektiviserat och skapat samverkansformer som kan uppnå en bättre säkerhet och bättre skydd än det varit tidigare. Låt oss alltså vänta på vad utredaren självständigt kan leverera. Jag utgår också från att utredaren i det sammanhanget gör överväganden av om det finns sådana särarter i vissa myndigheter som gör att man inte bör slå samman dem. Vad gäller frågan om sammanslagning kontra samverkan får de naturligtvis olika resultat i slutändan. Med samverkan kan man alltid nå framgång till en viss punkt. Sedan kan det ju också övergå till tydligare och mer kostsam administration. Låt oss alltså få den samlade bedömningen. Vad gäller lokaliseringsfrågan: Låt oss återkomma till detta. Vad är det nu utredaren lämnar ifrån sig? Vad är det för samverkan man fångar upp, och vad är det han rekommenderar? Då får vi också ett resonemang om det blir några förändringsförslag kopplade till lokalisering.
Herr talman! När man tidigare har diskuterat att slå ihop de här myndigheterna - det var det man drev, och det var det som var ingången när man ville ha den här utredningen - försökte man också ge bilden av att det här skulle gå att göra utan att man rubbade lokaliseringsfrågorna. Men det skapade ändå en oro på de här orterna: Här kan jobb försvinna. Nu noterar jag att ministern inte ger mig klart besked ens en gång om det gamla resonemanget fortfarande gäller. Jag måste säga att jag blir lite orolig av den här debatten, och det gör att jag kommer att följa lokaliseringsfrågan väldigt noggrant. Jag är glad åt att vi har fått avhandla den här frågan i kammaren i dag. Jag säger igen att jag har respekt för att du hänvisar till utredningen, men jag vill göra en markering och varna för att ta förhastade, ogenomtänkta beslut om en sammanslagning av trafikinspektionerna. Vi var många som uppfattade ingångsdebatten, då uppdraget gavs av riksdagen, som att här skulle man slå samman, och det var i stort sett ett självändamål. Man målade upp en bild av rationaliseringsvinster som jag inte tror existerar i praktiken. Jag tycker också att man ska vara aktsam när det gäller att skapa regionalpolitisk oro, och man ska värdera den kompetens som finns vid berörda myndigheter så att man inte riskerar kompetensflykt. Jag vill varna för en sådan utveckling. Jag hoppas att den här interpellationsdebatten gör att du också följer upp det här på ett mycket noggrant sätt och värderar den viktiga verksamhet som det här är på ett sådant sätt att vi till slut kan landa det här i bra beslut som värnar om myndigheternas kompetens och kvalitet, att vi får lokaliseringsfrågan löst på de här orterna och att vi inte skapar regionalpolitisk oro. Jag ser med spänning fram emot utredarens förslag.
Herr talman! Jag tycker att vi ska kunna vara överens om att lokalisering av myndigheter kan ske var som helst i landet. Det är inte ensidighet som ska gälla för lokalisering, utan den ska värderas utifrån var det fungerar bäst och var lokaliseringen kan få bäst effekt. Att generellt placera myndigheter i Stockholm tror jag att vi har lämnat. Jag vet att Peter Hultqvist kommer att fortsätta vara engagerad i den här frågan, och Peter Hultqvist kommer eventuellt att få frågan tillbaka i sitt knä så småningom, beroende på vad utredaren kommer fram till. Om inget annat har vi några månader på oss att få veta vad utredaren kan leverera till oss. I slutet av året förväntar jag mig att jag får ett utredningsförslag från utredaren som levererar svar på de frågor som vi nu har diskuterat och som också Peter Hultqvist tänker på utifrån ett regionalpolitiskt perspektiv. Uppdraget är att hitta bästa och mest effektiva samordning och samverkan, och då är det en översyn och eventuell sammanslagning som vi vill ha svar på.